Herr talman! Bara mycket kort till Börje Stensson: Sammansättningen av den uppvaktning vi hade i utskottet var sådan att man klart kan säga att den tillvaratog Umeås och Uppsalas intressen gemensamt. Man tryckte mycket noga på — det tror jag också Börje Stensson hann uppfatta — att det är värdefullt att man nu får arbetsro, att riksdagen inte går in och petar i den här verksamheten utan att man nu får arbeta vidare med den verksamhet som f.n. finns på resp. orter. Det var ett klart uttalat önskemål vid uppvaktningen.
Herr talman! Jag håller med Gunnar Olsson om att det var ett klart uttalat önskemål att man skulle få arbetsro. Det har ju också fått sitt genomslag i propositionen så till vida att man där gjort vissa avsteg från utredningens förslag när det gällt vissa organisationsförändringar. Men, Gunnar Olsson, just det här förslaget om en professur med två assistenter i stället för en universitetslektor innebär inte någon förändring av organisationen i egentlig mening, utan det är fråga om en förstärkning på den skogsteknologiska sidan i Umeå. Man tar alltså inte några resurser från något annat håll utan man genomför en förstärkning. Detta har jordbruksministern uttalat i propositionen, och innebörden härav måste vara att det blir en verklig förstärkning. Vi menar att en professur med två assistenttjänster innebär en förstärkning, inte bara en förändring av resurser på det ena eller det andra hållet i skogsutbild Nr 139 ningen.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 42 behandlas ett flertal motioner om bostadsförmån och bostadsbeskattning. Bl. a. i en motion från centern har tagits upp problem, som ofta uppstår genom att taxeringsnämnderna uppfattar riksskatteverkets anvisningar angående förmånsvärdena på bostäderna i jordbruket såsom bindande. Redan förra året behandlades dessa frågor i riksdagen, och i skatteutskottets betänkande uttalades helt klart att riksskatteverkets anvisningar på detta område har karaktär av rekommendationer och inte utgör bindande föreskrifter. I samband med utskottsbehandlingen på våren 1983 gjorde riksskatteverket vissa förtydliganden i ett cirkulär daterat den 22 april 1983 till skattecheferna i länen. I cirkuläret framhölls att riksskatteverkets anvisningar — däribland länsanvisningarna — inte är bindande för taxeringsnämnderna, vilket riksskatteverkets föreskrifter är. Utskottet har nu ytterligare understrukit detta såsom svar på de motioner som väckts i år. En stor del av de frågor som berörs i motionerna i detta utskottsbetänkan de ingår i bostadsbeskattningskommitténs utredningsuppdrag. Utskottet har här följt sin linje från tidigare att inte föregripa utredningens förslag. Redan i höst beräknas bostadsbeskattningskommittén komma med ett betänkande. Till utskottets betänkande har också fogats en reservation, undertecknad av bl.a. centerns utskottsledamöter, vilken berör realisationsvinstbeskattningen på bostadsrättslägenheter. Redan i höstas, när denna realisationsvinstbeskattning infördes, reagerade vi starkt mot den utformning som förslaget om reavinstbeskattning fick. Den s.k. aktiemetoden kan i många fall drabba innehavarna mycket orättvist. Oftast är det barnfamiljer, som på grund av ökad eller minskad storlek på familjen måste — och nästan tvingas — att byta bostad. Enligt vår uppfattning borde reavinstbeskattningen på bostadsrättslägenheter utformas efter samma system som f.n. gäller vid försäljning av ägda småhus. Till betänkandet har också fogats ett särskilt yttrande angående avdragsrätt för kostnader för reparationer på villor. Riksdagen begärde redan 1979 en utredning om denna fråga, och det är märkligt att inte något utredningsmaterial har kunnat presteras under dessa år. Vi förutsätter nu att ett förslag snarast presenteras. Bostadsskattekommittén har utlovat ett utredningsbetänkande i höst, och vi förväntar att ett förslag i denna fråga kommer att framläggas i detta betänkande. Herr talman! Med vad jag nu anfört yrkar jag bifall till reservation 3 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! När riksdagsmajoriteten drev igenom förslaget om en evig reavinstbeskattning av bostadsrätter, framhöll jag i mitt anförande att vi från folkpartiet inte är motståndare till att beskattningen utformas enligt en sådan princip. Anledningen till att vi inte kunde acceptera regeringsförslaget var att detta utformats så illa att det väckte motstånd t.o.m. i de socialdemokratiska leden. Propositionen var behäftad med så allvarliga brister att vi hävdade att den borde ha skickats tillbaka till regeringen för en bättre bearbetning. Bl. a. saknades någon som helst modell för uppräkning av värdena med hänsyn till inflationen. Detta gör att det förslag som då antogs — och som alltså kommer att gälla, om inte riksdagen i dag upphäver det — innebär att reala förluster i fortsättningen kan komma att beskattas. Detta är ett sådant avsteg från de principer som i övrigt tillämpas inom bostadsbeskattningen — och även beträffande annan beskattning — att det omöjligtvis kan accepteras. Tydligen insåg också skatteutskottets majoritet detta, eftersom man under utskottsbehandlingen införde ett förslag som innebar att bostadsrätter, oavsett deras värde, får räknas upp med 1 000 kr. per år. Vare sig värdet är 10 000 kr., 100 000 kr. eller kanske 200 000 kr. ansåg tydligen utskottets socialdemokrater att en kompensation på 1 000 kr. är riktig, och det anser de tydligen än i dag. Vi är, herr talman, inte motståndare till schabloner inom skattelagstiftningen utan anser tvärtom att sådana kan fylla en uppgift i syfte att förenkla lagstiftningen och tillämpningen av denna. Schabloner med sådant materiellt innehåll som 1 000-kronorsuppräkningen kan vi ändå inte acceptera. Denna schablon är upprörande orättvis och hindrar ju inte heller att reala förluster kan komma att beskattas i fortsättningen. Schablonen framstår som fullständigt orimlig för oss inom folkpartiet. Jag vill därför ställa frågan till utskottets ordförande: Tycker ni inom socialdemokratin att schabloner med ett innehåll som motsvarar vad vi nu talar om, i fortsättningen kan godtas inom skattelagstiftningen? Herr talman! Det beslut som socialdemokraterna drev igenom före jul innebär också att man går vidare med en enligt folkpartiets mening orimlig princip, nämligen den att uppskov inte får beviljas med erläggandet av skatten. Detta innebär att ytterligare ekonomiska påfrestningar uppstår för den familj som vuxit och behöver skaffa sig en större bostad. Vi menar från folkpartiets sida att något faktiskt uttag av reavinstskatt inte bör ske, om en familjt.ex. beslutar sig för att flytta från en mindre lägenhet till en större och inte heller om en familj vill flytta från en bostadsrätt till en villa. Även på denna punkt vill jag ställa en fråga till utskottets ordförande: Vad är det för logik i att samhället utformar lagar av denna typ, när man inom den övriga bostadspolitiken har infört en mängd stödformer för att människor skall kunna bo bra i vårt land? Även här förbryllar den inkonsekvens som regeringen och utskottsmajoriteten ådagalägger. Det kan måhända framstå som besvärande att jag ställer så många frågor, men motiven för och logiken bakom det här förslaget är dock av det slaget att det är nödvändigt. Jag vill, utöver de frågor som jag tidigare har ställt, komma med ytterligare en. Jag frågade när förslaget fattades före jul vad den nya skatten skulle inbringa till statskassan. Jag tycker faktiskt att detta är en högst berättigad fråga, när man skall fatta ett beslut om skatteskärpningar här i kammaren. Något svar fick jag inte, och jag kan i viss mån förstå detta. Vid den ändring som utskottet under betydande tidspress genomförde för att försöka undanröja de värsta felaktigheterna i förslaget, kan jag förstå att det inte fanns tid för så värst ingående funderingar över huruvida skatten skulle komma att netto innebära någon inkomst för statskassan. Så några ord om reservation 1 i detta betänkande. I denna kräver vi reservanter att skattebestämmelserna bör lindras för dem som hyr ut ett schablontaxerat småhus för fritidsändamål. Fritidsboendekommittén har i sitt betänkande, SOU 1982/83:23, föreslagit att gränsen för skatteplikt för sådana inkomster skall höjas till 8 000 kr. Motioner med detta yrkande finns från samtliga de borgerliga partierna. För folkpartiets del framförs i motion 1126 av Christer Eirefelt och Björn Molin samt i motion 2734 av Kenth Skårvik yrkanden om en höjning till 8 000 kr. En ökning av det skattefria beloppet skulle enligt vår mening öka tillgången på sommarnöjen för allmänheten. Det skulle också göra dessa billigare genom att flera skulle finna det mödan värt att hyra ut och ta på sig de ökade besvär som en sådan uthyrning innebär. Främst skulle detta vara till nytta för dem som har svårt att få kassan att räcka till då det gäller att hyra en sommarbostad under någon semestervecka. Det skulle också göra det lättare för människor med mindre ekonomiska resurser att skaffa sig en egen sommarbostad genom att finansieringen kunde ytterligare underlättas genom hyresinkomster. En sådan lättnad tycker jag att socialdemokraterna skulle kunna ställa sig bakom. Jag vill här också poängtera att hyresinkomsterna faktiskt inte är någon nettoinkomst. De reduceras av annonseringskostnader och av löpande utgifter för el, vatten och avlopp. Till detta kommer också kapitalkostnader och utgifter för det ökande underhåll som alla vet blir fallet vid uthyrningar av det här slaget. Man får inte speciellt mycket för 4000 kr. i detta sammanhang. Ägarens hela hyresinkomst skall naturligtvis inte behöva gå till underhåll och andra kostnader som hänför sig till uthyrningen. Herr talman! Med det jag har sagt vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 3.

Herr talman! Skatteutskottet behandlar i sitt betänkande nr 42 ett stort antal motioner som rör bostadsbeskattningen. Jag skall i mitt inlägg begränsa mig till de frågor där utskottet har haft delade meningar. Tre reservationer har fogats till utskottets betänkande. I den första reservationen, vilken företrädarna för moderaterna och folkpartiet står bakom, föreslås att skattebestämmelserna vid uthyrning av fritidshus skall mildras på så sätt att hyresinkomster upp till 8 000 kr. skall kunna uppbäras innan skattskyldighet inträder. De nuvarande bestämmelserna innebär att man får lov att ha hyresinkomster på 4 000 kr. utan skattskyldighet. Beloppet 4 000 kr. fastställdes 1980, och utskottsmajoriteten anser inte att det finns skäl att höja den gränsen. När jag nu har lyssnat till Kjell Johansson och Bo Lundgren kan jag givetvis ha viss förståelse för deras argumentation för en höjning av det skattefria beloppet, men vi är inte främmande för hur vår ekonomi ser ut. Den tvingar oss att vara restriktiva med statens utgifter, även på mycket angelägna områden. Den tvingar oss att söka komma till rätta med skattefria inkomster och att öka statens skatteintäkter. Här är reservanterna redo att med 100 90 höja det skattefria beloppet, från 4 000 till 8 000 kr. Jag tycker att det är litet utmanande att i ett sådant här läge öka det skattefria utrymmet på det sätt som reservanterna föreslår. Jag ber därför att få yrka avslag på reservation nr 1. Reservation 2 tar upp ett annat för moderaterna mycket kärt ämne. Den handlar om uppgiftsskyldigheten för villaägare när det gäller under året havda utgifter för reparation och underhåll av fastigheten. Dessa bestämmelser infördes 1982 och justerades av riksdagen 1983. Moderaterna, som alltså står bakom reservation 2, framhärdar i att denna uppgiftsskyldighet skapar osäkerhet och medför att ett ytterligare antal betalningar sker ”under bordet”. Jag vet inte om moderaterna har fog för ett sådant påstående. Det kanske Bo Lundgren kan utveckla ytterligare — jag såg att han snabbade sig att begära ordet innan jag hade börjat tala. Syftet med bestämmelserna är att vi skall söka komma till rätta med det skatteundandragande som onekligen sker. Vi borde hellre medverka till att vi får en allmän uppslutning kring uppgiftsskyldigheten än att göra som moderaterna, påstå att uppgiftsskyldigheten leder till ytterligare skatteundandraganden. Jag ber alltså att få yrka avslag på reservation nr 2. Så till reservation 3. Bakom den har hela den borgerliga sidan i utskottet samlat sig, och man tar där upp reavinstbeskattningen på bostadsrätter. De här reglerna är helt nya — de beslutades av riksdagen så sent som i december 1983. Reservanterna är inte nöjda med den metod som riksdagen valde för denna beskattning. Beskattningen av reavinster på bostadsrätter har en uppläggning liknande den som vi tillämpar vid beskattning av aktievinster. Det innebär att för bostadsrätter, som innehafts mer än fyra år, skall 25 96 av vinsten tas upp till beskattning. Den här metoden, som alltså valdes, har uppenbara fördelar ur förenklingssynpunkt. Reservanterna anser att reavinstbeskattningen på bostadsrätter bör ske enligt samma villkor som gäller för villabeskattningen. Det betyder att man vill ha såväl indexuppräkning som uppskovsmöjligheter i beskattningen. Väljs den vägen får man en betydligt krångligare beskattningsform. Utskottsmajoriteten har inte ändrat uppfattning sedan vi senast behandlade de här frågorna — alltså i december 1983. Det är ju dessutom så att reavinstbeskattningen på villor är föremål för prövning, och det finns allt skäl att avvakta resultatet av utredningsarbetet, innan man kopplar ytterligare skatteobjekt till en så krånglig beskattningsform som den det här är fråga om. Vidare är det så att riksdagen vid sitt ställningstagande i december 1983 förutsatte att bostadskommittén, i enlighet med sina utredningsdirektiv, företar en översyn av skattepolitiken i de delar som rör bostadsförsörjningen. När vi får bostadskommitténs utredningsresultat, kan det vara anledning att ta ställning till förändringar av reavinstbeskattningen. Men vi får avvakta det resultatet. Jag ber därför att få yrka avslag även på reservation 3 och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! När Rune Carlstein skall försvara realisationsvinstbeskattningen av bostadslägenheter har han i huvudsak bara ett argument att framföra, och det är att beskattningsmetoden är enkel. Det är detta som är motiveringen och det bärande skälet till att man valt denna form. Jag måste säga att jag finner det beklagligt att man tar förenklingen före rättvisan. Om Rune Carlstein ser på hur utfallet kan bli i de enskilda fallen kan han inte göra annat än att hålla med om att det inte är något rättvist system. Och att ha ett så rättvist system som möjligt måste väl vara det viktigaste i detta sammanhang. Jag vill också peka på att bostadsutskottet i sitt yttrande i höstas var utomordentligt tveksamt till propositionens förslag. Utskottet tillstyrkte visserligen förslaget, men man ansåg det vara både motiverat och angeläget med en skyndsam översyn i syfte att utforma reavinstbeskattningsreglerna så att de blev neutrala, oavsett boendeform. Jag tror att riktmärket för vår lagstiftning måste vara att vi får ett så rättvist skattesystem på olika områden som möjligt. Att låta en förenkling vara avgörande kan leda till en utveckling som jag faktiskt hade hoppats att socialdemokraterna skulle ta avstånd ifrån.
Herr talman! Rune Carlstein sade att han tyckte att det skulle vara nästan utmanande att införa en skattelindring som den vi föreslår för dem som hyr ut ett fritidshus. Men liksom Bo Lundgren tror jag inte att detta skulle innebära minskade skatteinkomster av någon betydelse för staten. Däremot tror jag att det skulle innebära en ökad tillgång på billiga sommarbostäder för människor med begränsad ekonomi. De skulle också få lättare att hyra och bygga fritidshus för egen del. Gränsen 4 000 kr. fastställdes förvisso 1980, men då hänvisade man till en kommande utredning, och fritidsboendekommittén har nu föreslagit 8 000 kr. som gräns. Beskattningen av boendet är föremål för utredning, sade Rune Carlstein vidare, och han menade att man därför inte nu skulle ändra reavinstbeskattningen på bostadsrätter. Men beskattningen var föremål för utredning också när vi fattade beslutet före jul. En av de punkter som jag då framförde kritik mot gällde just att man ville genomföra en höjning trots att man hade ett så illa underbyggt underlag. Jag ifrågasatte det lämpliga i att anta ett nytt förslag till reavinstbeskattning när det pågick ett utredningsarbete och frågan snart skulle bli aktuell igen. Rune Carlstein borde ändå kunna tillstå i kammaren i dag att det förslag som antogs före jul är så bristfälligt att det inte kan komma att gälla i en framtid. Jag ställde tre frågor till Rune Carlstein. En fråga gällde om det är acceptabelt med en schablon där man med hänsyn till inflationen räknar upp en summa med 1 000 kr. om året, oavsett om värdet är några tusenlappar eller ett par hundra tusen. Jag ställde en annan fråga om uppskovsrätten — om det är rimligt med beskattning vid byte mellan två bostadsrättslägenheter, när man sedan för den familj som har dålig betalningsförmåga direkt går in med högre bostadsbidrag. Varför skall man ha detta skatteuttag, när vederbörande har behov av sådana bidrag? Och varför skall man förhindra människor med ganska begränsade ekonomiska resurser att skaffa sig ett eget hem genom att tillämpa beskattning i det led då de flyttar från bostadsrätten till det egna hemmet? Den slutliga frågan jag ställde var: Vad ger den här skatten? Vad har ni beräknat att skatten kommer att ge i statsinkomster?

Herr talman! Jag tyckte att Kjell Johansson i sitt inledningsanförande sade att man även från folkpartiets sida var överens med oss om att det var angeläget att genomföra någon form av reavinstbeskattning på bostadsrätter. Jag hade ett intryck av att även de andra borgerliga partierna delade den uppfattningen. Vad vi upplevde var ju att många, framför allt i storstadsområdena, sålde bostadsrätter med utomordentligt stora vinster. Man hade haft sin bostadsrättslägenhet i mer än fem år, och då drabbades man inte av beskattning, och man tjänade mycket pengar på den. Det var angeläget att snabbt få till stånd ändrade förhållanden, så att de vinster som man gjorde på försäljningen kunde beskattas. Det gällde alltså att handla snabbt. Det fanns då olika förslag på hur man skulle lösa frågan om den här beskattningen. Utskottsmajoriteten stannade för det förslag som riksdagen sedan ställde sig bakom. Vi ansåg att det var något som vi kunde acceptera. ; Det är helt klart att en schablonbeskattning kan leda till förluster för en del. Men jag skulle ändå vilja påstå att i de allra flesta fall — om vi ser till hela landet — så kommer den här beskattningen att fungera alldeles utmärkt, eftersom reavinsten oftast uteblir när man säljer en bostadsrätt på landsbygden. Sedan kan naturligtvis Bo Lundgren hitta exempel på att beskattningssystemet inte fungerar helt bra på andra områden. Jag tror att vilken beskattningsform vi än väljer så går det att leta fram exempel som pekar på att den inte slår helt bra. Kjell Johansson ställde en rad frågor till mig. Han vill ha reda på om det kan vara vettigt att ha ett avdrag på 1 000 kr. från den reavinst som uppstår på såväl den lilla bostadsrätten som säljs för ett lågt pris som för den stora. Jag tycker att man i och för sig kan ha ett sådant avdrag. Vi införde detta avdrag på 1 000 kr. för varje år som man hade innehaft bostadsrätten för att man inte skulle drabbas av någon skatt när man gjorde en liten reavinst. Jag tycker inte att det var något märkvärdigt med det. Sedan ville Kjell Johansson veta vad den här skatten kommer att inbringa under ett budgetår. Det kan jag inte upplysa om. När den här beskattningsformen har verkat ett år kan vi möjligen klara ut hur mycket den ger. Det är ju beroende på hur många försäljningar som sker och på hur mycket man får ut när man säljer sina bostadsrätter. Man kan naturligtvis göra beräkningar — det finns sådana gjorda — och jag har ett minne av att Egon Jacobsson i en tidigare debatt med Kjell Johansson talade om vad man beräknat dessa skatteinkomster till. Men Kjell Johansson får som sagt finna sig i att vi inte kan ange någon exakt summa, innan vi sett hur det hela fungerar. När det gäller uppgiftsskyldigheten framhärdar Bo Lundgren i att denna har en motsatt verkan, och det kan han naturligtvis fortsätta med. Han säger att man i stället kunde sänka marginalskatten, vilket skulle medföra att de människor som reparerar våra hus blev ärligare. Men även med en marginalskatt på 10 20 tjänar man på att jobba utan att lämna kvitto, Bo Lundgren. Han har alltså ingen som helst täckning för sitt påstående. Det skulle även då vara lönsamt att jobba utan att lämna kvitto. Jag tror inte på en sådan lösning. I stället tror jag att vi måste försöka medverka till att riktiga uppgifter lämnas om utgifter och inkomster. Det är den vägen som vi skall försöka få alla att förstå att det gäller att solidariskt ställa upp och betala sin skatt. Jag tror att det är riktigare att gå den vägen än att sänka marginalskatterna. Man skall inte tro att det leder till att människor slutar jobba utan kvitto.

Rune Carlstein konstaterar helt riktigt att vi från folkpartiets sida accepterar principen om en evig reavinstbeskattning av bostadsrätter. Däremot accepterar vi inte ett förslag som har samma utformning som det förslag som riksdagen beslutade om före juluppehållet. Regeringsförslaget var så dåligt och så illa underbyggt att det inte borde få ligga till grund för någon lagstiftning. Jag har väldigt svårt att tänka mig att handeln med bostadsrätter skulle ha ökat i en sådan utsträckning sedan vi fått en socialdemokratisk regering att det skulle motivera agerandet i detta avseende. I varje fall borde man ha tagit hänsyn till sådana problem som jag tidigare talat om och som uppstår för vanliga enkla människor, som bor i bostadsrättslägenheter men som behöver en större bostad och därför står i begrepp att byta bostad. Det verkar som om Rune Carlstein tycker att avdraget med 1 000 kr. är acceptabelt. Jag återkommer då till frågan: Skall schabloner av detta slag i fortsättningen bli vanliga inom skattelagstiftningen? Slutligen: Redan innan jag frågade vad den aktuella skatten kommer att ge insåg jag att jag inte skulle få något svar. Jag trodde dock att Rune Carlstein åtminstone skulle göra ett mycket grovt överslag. I varje fall kunde väl Rune Carlstein ge besked om huruvida skatten i fråga kommer att ge någonting över huvud taget eller om administrationen kommer att äta upp de ytterligt små skatteinkomster som kan bli aktuella.

Herr talman! Bo Lundgren och jag får nog inte tillfälle att göra det föreslagna experimentet, är jag rädd. Men idén att man skall sänka skatten så att det flyter in mer skatter, den har vi hört ganska länge. Många har fört den till torgs, t.ex. professor Laffer med den s.k. lafferkurvan. Men ännu är det inget land som har lyckats bevisa att det fungerar på det sätt som man från moderat håll vill påstå. Det fanns möjligheter när ni satt i regeringsställning att tillämpa principen att minska skatten radikalt så att skatteintäkterna skulle öka. Men av någon anledning praktiserade ni inte detta. Förmodligen var det av den anledningen att ni var medvetna om att det inte skulle ha fungerat. Bo Lundgren säger att det är människor bakom exemplen. Nej, inte alltid. Ofta konstruerar ni exempel för att få fram det resultat som ni gärna vill redovisa. Det är alltså räkneexempel. Naturligtvis kan de ha en förankring i verkligheten, men ofta är det konstruerade exempel. Men jag skall ändå medge att denna lagstiftning naturligtvis på inget sätt är fulländad. De flesta av våra skattelagar har sina brister. Kjell Johansson säger att det gäller vanliga, enkla människor. Ja visst, och jag skulle vilja säga att reavinstbeskattningen på bostadsrätter kommer att sakna betydelse för de flesta. Det blir nämligen inte någon realisationsvinst vid en hel del av dessa försäljningar. Det sägs att man inte skulle kunna flytta därför att det inte finns några uppskovsregler. Men då kan vi se på utvecklingen vid villaförsäljningar, där man har sådana uppskovsregler. Här använder man sig inte av dessa uppskovsregler på långt när som man gjorde förr. Det är en stor nedgång i antalet fall där man tillämpar dessa uppskovsregler. Jag tror att det finns anledning att återkomma till både indexregleringen och frågan om uppskovsreglerna när vi får det material som bostadskommittén kommer att presentera. Då få vi säkerligen möjligheter att föra en mer på fakta grundad diskussion än vad som är möjligt i dag.

Herr talman! Jag tycker att avslutningen av Rune Carlsteins senaste inlägg var lovande. Han konstaterade där att vi får tillfälle att återkomma. Jag tyckte att det i detta konstaterande också låg ett konstaterande av att det finns ett behov av att återkomma till dessa frågor — och det tycker jag är bra. Jag delar nämligen inte uppfattningen att många vanliga bostadsrättshavare inte kommer att drabbas. Jag tror att de kommer att drabbas av reavinstbeskattningen.

I tusentals föreningar runt om i vårt land utför många frivilliga, oftast oavlönade, ungdomsledare en stor samhällsinsats. Deras arbete förtjänar och får också stöd från det allmänna. Hur stora dessa anslag skall vara, hur de skall organiseras och administreras kan man däremot diskutera. I Sverige har ungdomsorganisationerna betydligt högre ekonomiska bidrag än i andra jämförbara länder. Om vår ungdom därigenom får en mer meningsfull fritid än motsvarande generation på andra håll låter jag vara osagt — det är som bekant många andra faktorer som spelar in. Men det kan inte vara bra att ungdomsorganisationerna i så hög grad som sker inrättar sin verksamhet och sina sammankomster efter de bidragsnormer som ställs upp av kommuner, landsting, studieförbund och stat. Den som gör sig mödan att försöka sätta sig in i det bidragskineseri som blir resultatet av denna samlade uppsättning regler, börjar tvivla på sitt sunda förstånd. De relativt få personerna på statens ungdomsråd gör naturligtvis ett gott jobb som klarar ut den knepiga anslagsfördelningen — även om anslagen sedan kanaliseras via Riksidrottsförbundet och andra riksorganisationer. Rådet tänker nu se över den nuvarande konstruktionen av de statliga bidragen. Rådet självt har äntligen kommit till den uppfattningen att bidragskonstruktionen har sina svagheter. Vi moderater anser att man måste försöka komma ifrån den detaljreglering och centralisering som råder, och det skulle inte vara dumt om rådets utredning gav vid handen att det strängt taget inte behövs något statens ungdomsråd. Men det är väl att hoppas för mycket. Från moderat håll vidhåller vi dock denna mening — som vi fört fram vid tidigare riksmöten. En rationell uppdelning av bidragsgivningen är att kommunerna stöder lokal ungdomsverksamhet och att staten stöder centralorganisationerna. Då skulle ungdomsrådets verksamhet så mycket lättare, som vi föreslagit, kunna inordnas under skolöverstyrelsen. Den utredningsverksamhet som rådet nu svarar för behöver ingen egen myndighet som huvudman. Jag yrkar därför bifall till den moderata reservationen 1 till föreliggande betänkande. Från moderat håll har vi i besparingssyfte också föreslagit en sänkning av den övre åldersgränsen för bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet, från 25 till 21 år. Med detta skulle statskassan spara ca 9 miljoner. Men vi vet att ledarfrågan är ett problem i många ungdomsorganisationer, och vi vill därför återföra 2 miljoner till förstärkt ledarutbildning.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 Å andra sidan blir ibland organisationer, som skulle behöva bidrag och som anser sig bidragsberättigade, utan stöd. Vi vet också att kommunerna anser statsbidrag vara en förutsättning för kommunala bidrag, varmed orättvisor snarare förstärks än utjämnas. Som jag tidigare nämnt anser vi moderater att det lokala stödet bör vara en angelägenhet för kommunerna. De har bättre överblick över de lokala ungdomsföreningarnas verksamhet och bättre förutsättningar än ett statligt organ att bedöma stödbehoven. Med hänsyn till detta och inför nödvändigheten att spara i den statliga budgeten har vi moderater yrkat att det statliga anslaget till lokal ungdomsverksamhet och till ferieverksamhet skall upphöra. Vi har här skurit en hel bit ur statstårtan. Förutom besparingen har detta den gynnsamma effekten att pappershanteringen minskar — hos det statliga rådet, i riksorganisationerna och inte minst ute i föreningarna. Förra veckan behandlade riksdagen frågan om beskattning av ideella föreningar. Anledningen var bl.a. en motion av moderaterna Bo Arvidson och Per Stenmarck, som pekat på det absurda i att beskatta ideella föreningars insamlingsverksamhet samtidigt som man delar ut statsbidrag till deras verksamhet — ett exempel på onödig rundgång. Eftersom riksdagen klokt nog beslöt att hos regeringen begära en översyn av beskattningsreglerna för de ideella föreningarna, bör dessa på sikt få bättre möjligheter att skaffa sig andra inkomstkällor än bidrag. En mycket viktig ungdomsfråga är vilket samhälle vi, dagens vuxengeneration, skall lämna i arv till de unga. Enligt min mening måste vår generation försöka betala sina egna skulder och sin egen konsumtion. De barn och ungdomar som i dag uppbär bidrag för sin fritidsaktivitet löper stor risk att i sinom tid få betala kalaset med ränta. Därför har vi ansett oss nödsakade att göra besparingar också när det gäller ungdomsstödet. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2, 6, 8 och 9.

Herr talman! I kulturutskottets betänkande 19 behandlas en rad förslag som gäller ungdomsorganisationerna. Från vpk:s sida har vi till betänkandet fogat tre reservationer, varav en ursprungligen anknyter till en socialdemokratisk motion och åtminstone en delvis är till förmån för en centermotion. I reservationerna pekar vi på att i dagens situation, när de kommersiella intressena alltmer kommit att inriktas på ungdomen, kommer också kraven på ungdomarnas organisationer att öka. Inte minst gäller detta invandrarorganisationerna. Som vi alla vet är situationen för invandrarungdomarna i dag mycket svår. Orsakerna till invandrarungdomarnas alarmerande sociala situation och deras situation på arbetsmarknaden är bl.a. att de i regel har generellt lägre utbildningsnivå än de svenska ungdomarna. De är också i större utsträckning hänvisade till konjunkturkänsliga näringsgrenar och yrkesområden. Vi framhåller i vår motion 730 att problemen är extraordinära och att det krävs extraordinära insatser för att man skall kunna göra något åt situationen. I motionen har vi föreslagit en lång rad åtgärder, och bland dessa finns ändringar av bestämmelserna för utbetalande av statsbidrag. Vi vet att många kommuner och landsting ställer som krav för att utdela organisationsstöd att organisationen är rikstäckande och uppbär statligt stöd som ungdomsorganisation. Av en rad olika skäl har invandrarungdomarnas organisationer svårt att uppfylla kraven för statsbidrag — dels för att medlemsantalet är begränsat, dels för att invandrarna av just arbetsmarknadspolitiska skäl tvingats koncentrera sig till enbart vissa landsting och kommuner. Vpk anser att invandrarorganisationerna med tillräckligt stöd från det svenska samhället kan göra viktiga insatser för barn och ungdomar i de egna grupperna. Förutsättningar finns för att driva verksamhet på ett sätt som inte bryter mot välbekanta normer och värderingar utan i stället stärker invandrarungdomarnas identitet och förankring i den egna kulturoch språkgruppen. Herr talman! Med det änförda vill jag yrka bifall till reservation 3 om en ändring av reglerna. Nu vet jag att den här frågan har varit uppe i invandrarpolitiska kommittén. Jag skulle gärna vilja fråga utskottets talesman: Kan man — eftersom kommittén, såvitt jag inhämtat, helt stöder de här vpk-kraven i en kommande budgetproposition förvänta sig att dessa regler ändras i enlighet med vad vi i dag föreslår? Dessa egendomliga regler drabbar också andra organisationer. Till dem hör Sveriges Folkhögskoleelevers förbund, SFEF. För andra året i rad hävdar statens ungdomsråd att den organisationen uppfyller alla de krav som kan ställas för att bli statsbidragsberättigad som ungdomsorganisation. Men regeringen avslår — trots att ett bifall i stort sett inte skulle kosta någonting. Också för SFEF gäller att kommuner och landsting inte betalar ut bidrag, eftersom organisationen visserligen får statliga medel men inte upptas i förteckningen över ungdomsorganisationer. Vi tycker, herr talman, att SFEF utför ett mycket viktigt och positivt arbete på folkhögskolorna, och jag vill därför i likhet med föregående år yrka bifall till vår motion. Alltså bifall till reservation 4, vilket innebär bifall till motion 1236, yrkande 2! Slutligen, herr talman, frågan om periodiseringen. Omläggningen av utbetalningen av statsbidragen kommer att svårt drabba ungdomsorganisationerna, något som tas upp i flera motioner. Nu säger utskottet att man är medveten om dessa svårigheter och föreslår en viss uppmjukning av vad som skulle kunna kallas den generella regeln, men det är inte tillräckligt enligt vår mening, och jag yrkar bifall till reservation 5.

Herr talman! Ett demokratiskt samhälle behöver levande och starka folkrörelser. De är en förutsättning för folkets delaktighet i samhällsutvecklingen och fungerar som skolor i demokrati. Demokrati är svårt att lära sig teoretiskt. Demokrati måste läras genom att tillämpas. Vi vet att barn och unga har stora resurser och en stark vilja att engagera sig. De vill gärna ta på sig uppgifter, känna sig betydelsefulla och ta ansvar. Men det är svårt för dem att veta hur man kan bli delaktig i samhället. Här har barnoch ungdomsorganisationerna stor betydelse. De kan ge demokratisk träning, möjlighet till ansvar, uppgifter, ideologisk fostran och därmed en möjlighet för barn och ungdomar att påverka samhällets utveckling. De kan också erbjuda social gemenskap, ge barn och ungdomar fler vuxenkontakter och vara ett alternativ till det kommersiella fritidsoch kulturutbudet. Idrottsoch ungdomsorganisationerna svarar för de flesta fritidsaktiviteterna för barn och ungdom. Det finns i dag ca 1,1 miljoner medlemmar i åldern 7-25 år i de 66 statsbidragsberättigade barnoch ungdomsorganisationerna, och då är idrottsorganisationerna oräknade. Men verksamheten skall inte enbart räknas i antalet medlemmar. Många föreningar genomför en rad aktiviteter som inte syns i medlemssiffror, t.ex. på det sociala området, insatser inom skolan och andra motsvarande aktiviteter som för många föreningar har fått ökad betydelse. Det här är resultat av beslut som fattats i riksdagen, t.ex. om SIA och om den nya socialtjänstlagen, beslut som utgår från att barnoch ungdomsorganisationerna och folkrörelserna har stor betydelse i samhällsarbetet. Man konstaterar att organisationslivet är en viktig resurs för samhället och för människorna. Vi vet att uppväxtmiljön för barn och ungdomar inte är helt tillfredsställande. Det visar inte minst de undersökningar som statens ungdomsråd har gjort om kommersialismens negativa verkningar. Fortfarande är det så att arbetarbarn i förhållande till barn i socialgrupp 1 möter större svårighet att aktivt delta i kulturoch fritidslivet. För att ändra på detta är det viktigt att det finns livaktiga folkrörelser, särskilt barnoch ungdomsorganisationer. Det är betecknande att moderaterna i sin besparingsiver försöker rusta ner samhällets stöd till föreningslivet. Deras förslag innebär att statens insatser för barn och ungdom skulle dras ner med ca 100 milj.kr. Det är ett kortsiktigt tänkande. Det framgår inte minst av statens ungdomsråds undersökningar. Bl. a. beskrivs där en skolklass med 24 elever, av vilka hälften några år senare blivit missbrukare av något slag. Överslagsberäkningar visar att samhällets kostnader, lågt räknat, för dessa tolv utslagna uppgår till över 18 miljoner. Att förhindra denna utslagning skulle innebära en samhällsekonomisk vinst i det aktuella exemplet, även om man satsar 750 000 kr. på varje familj som har barn i skolklassen. Detta exempel visar att det inte är ett sparande som moderaterna föreslår, utan en medveten omfördelning av resurser — till nackdel för barn och ungdom. Låt mig sedan gå över till att kommentera de reservationer som finns fogade till betänkandet. I reservation 1 återkommer moderaterna med krav om en avveckling av statens ungdomsråd. Riksdagen har under flera år avslagit liknande moderat förslag. I motionen framförs inga nya argument för en avveckling. Snarare är det så, att ytterligare argument framkommit för ett bibehållande av statens ungdomsråd. 1985 är FN:s världsungdomsår. Ungdomsrådet har utsetts att leda, planera och samordna insatser under världsungdomsåret. Det är en viktig uppgift för att vi skall få en så bra verksamhet som möjligt. Dessutom visar aktuella undersökningar att statens ungdomsråds administration är relativt blygsam i förhållande till andra jämförbara myndigheter. Jag yrkar avslag på reservation 1. Reservation 2 kräver sänkning av övre åldersgränsen från 25 till 21 år. Det förslaget innebär att man försämrar möjligheten att bedriva generationsövergripande verksamhet. Dessutom visar undersökningar att det är svårt att få över ungdomar i 20-årsåldern till vuxenorganisationerna, och det vore olyckligt att då sänka åldersgränsen. Det här gäller speciellt de politiska ungdomsorganisationerna. Vi vet att man inte går över till moderpartiet förrän i 25-årsåldern. Jag yrkar därför avslag på reservation 2. Reservation 3 tar upp frågan om stöd till åldersintegrerad verksamhet och frågan om möjligheterna till kommunalt stöd till organisationer som inte är anslutna till riksorganisation. Med hänvisning till utskottets skrivning yrkar jag avslag på reservation 3. I reservation 4 föreslås att Sveriges Folkhögskoleelevers förbund godkänns för statsbidrag genom statens ungdomsråd. Jag yrkar här också avslag med hänvisning till rådande budgetläge. Reservation 5 tar upp den s.k. periodiseringen. Vi har fört långa diskussioner om detta i utskottet, eftersom det är en komplicerad fråga. Det är svårt att ge en rättvis kompensation. Organisationerna föreslås få kompensation för kostnadsfördyring och för förluster som förslaget om periodisering innebär. Därutöver föreslår utskottet att riksdagen ger regeringen till känna att utbetalningen av bidraget skall ske enligt periodiseringen med 40 96 första gången-och därefter 20 96, och slutligen 20 70. Jag yrkar avslag på reservation 5. I konsekvens med avslagsyrkandet på reservation 2 följer att jag yrkar avslag på reservation 6. Motion 2282 tar upp frågan om bidrag till studentförbund. Statens ungdomsråd håller f.n. på med en översyn av bidragsbestämmelserna. Jag anser att man bör avvakta med diskussion i denna fråga till dess att ungdomsrådets underlag finns klart. Därför yrkar jag avslag på reservation 7. Reservation 8 tar upp det s.k. lokala aktivitetsstödet och föreslår att statsbidraget skall avvecklas. Förslaget innebär att idrottsrörelsen förlorar närmare 70 milj.kr. för den lokala ungdomsverksamheten. Det är inte heller vidare sympatiskt att ställa kommunerna inför det faktum att de i budgetar betet inte kan kompenseras för bortfallet av statsbidraget för hösten 1984. Samma sak gäller för förslaget om avveckling av statsbidraget till ferieverksamheten. Det finns inga argument som visar att detta bidrag inte fyller sin funktion. Vi vet att barnoch ungdomsorganisationer når ca 100 000 barn med sin ferieverksamhet. Vi vet också att många barn, framför allt från socialgrupp 3, inte har tillgång till sommarstuga, fritidsbåt m.m. De är under hela sommaren hänvisade till att stanna kvar i sitt bostadsområde. Oftast är också fritidshem och fritidsgårdar stängda. Därför har det här stödet stor betydelse. Jag yrkar avslag på reservationerna 8 och 9 och bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande nr 19.
Herr talman! Berit Oscarsson beskyller oss moderater för att komma med en avsiktlig nedrustning av ungdomsorganisationerna. Men man måste ställa de besparingar som vi föreslår i relation till det totala stöd som utgår. Kommunerna svarar i dag för runt 800 milj.kr. i stöd och landstingen för omkring 80 milj.kr. Därtill kommer studieförbundens, kulturrådets och invandrarverkets stöd samt stödet till anläggningar. Det är svårt att uppskatta de totala anslagen till ungdomsorganisationerna. Det är i relation till detta som man får se vårt besparingsförslag på omkring 100 milj.kr. Vi skall inte överdriva bidragens betydelse. Har de så stor betydelse som Berit Oscarsson låter påskina, visar det att de är beroendeframkallande och att det är dags för en annan inställning till bidragen. Vilka utnyttjar f. ö. stödet från det allmänna? Undersökningar som också Berit Oscarsson refererade till visar att det i största utsträckning är välanpassad ungdom med stabila kamratkontakter, trygghet i skolarbetet och god föräldrakontakt. Ja, ca 20 26 av de ungdomarna utnyttjar 80 26 av de kommunala resurserna när det gäller subventionerade anläggningar för ungdomar. Jag bestrider bestämt att våra besparingar skulle ha den effekt som Berit Oscarsson påstår.
Herr talman! Berit Oscarsson talade mycket om demokrati i sitt anföran de. Jag kan apropå reservation 3, som handlar om reglerna för bidrag till invandrarorganisationer, bara beklaga att man från regeringens sida inte ser till de svårigheter som just invandrarorganisationerna har när det gäller dessa bidragsregler. Det vore verkligen att fördjupa demokratin att förbättra deras situation. När det gäller SFEF, Sveriges Folkhögskoleelevers förbund, yrkar Berit Oscarsson bara avslag på förslaget med hänsyn till rådande budgetläge. Hon angav inga sakskäl. Men Berit Oscarsson kan inte vara omedveten om att det inte skulle bli särskilt mycket dyrare för staten — om ens något dyrare alls. Förbundet får ju redan nu ett bidrag. Det är mera en fråga om varifrån bidraget skall tas. För att få kommunala och landstingskommunala bidrag är det viktigt för SFEF att bli erkänd såsom en statlig ungdomsorganisation. Om jag går in på sakskälen: Var finns egentligen rättvisan i detta system? Statens ungdomsråd har för andra året i rad pekat på att SFEF lika väl som de politiska ungdomsorganisationerna uppfyller alla de krav som man kan ställa. Berit Oscarsson medger att periodiseringen är en komplicerad fråga. Även här gäller att Berit Oscarsson inte kan vara omedveten om att ungdomsorganisationerna kommer att drabbas på ett speciellt sätt. Deras verksamhet kommer att försvåras. Det rimmar illa med vad Berit Oscarsson sade om vikten just av ungdomsorganisationernas verksamhet och arbete.
Herr talman! En besparing på 100 milj.kr., Gunnel Liljegren, är 100 milj.kr. mindre till ungdomsverksamheten. Det kan man ändå inte förneka. Jag vill ge ett exempel från Gunnel Liljegrens hemkommun Södertälje, där basketklubben bedriver en omfattande verksamhet. Ett borttagande av det lokala aktivitetsstödet skulle innebära att basketklubben gick miste om 60 000 kr. i statsbidrag. Det skulle säkert betyda mycket för den omfattande verksamhet som där bedrivs. Jag skulle vilja fråga Gunnel Liljegren: Har ni talat med era partikamrater så att vi ute i kommunerna kan förvänta oss motioner, som möjliggör att ungdomsorganisationerna får kompensation om statsbidraget skulle försvinna? Om man tar bort feriestödet minskas pappershanteringen, sade Gunnel Liljegren. Ja visst, det har hon rätt i, men ferieverksamheten försvinner ju samtidigt. Jämför papper som försvinner och barn som inte får en meningsfull verksamhet. Moderaterna väljer tydligen papper, men vi väljer barnen.
Herr talman! Jag kan inte begära att Berit Oscarsson skall ha finansutskottets betänkande 25 i huvudet. De besparingar som vi diskuterar i dag har faktiskt dragits en gång tidigare här i kammaren med anledning av en moderat reservation för de budgetförslag som vi då lade fram. Där finns det med 1 miljard kronor som kompensation till de kommuner som kommer i kläm till följd av de besparingar som vi föreslår. Jag vill inte hävda att basketklubben i Södertälje först skulle få stöd. Det kan jag inte tänka mig. Jag känner till den klubben bra mycket bättre än Berit Oscarsson. Det är inte så synd om klubben. Vi har alltså garderat oss när det gäller besparingar som kan — det medger jag — drabba vissa kommuner ganska hårt. Men 1 miljard är ändå 1 miljard.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

Jag tycker att den frågan är så enkel att den skulle kunna ordnas utan några långa utredningar. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 7 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Alf Wennerfors har frågat mig vilka skäl som förelåg i den pågående avtalsrörelsen för att frångå den uttalade principen om att den konkurrensutsatta sektorn skall vara löneledande. Betalningsförmågan inom den konkurrensutsatta sektorn markerar en övre gräns för vilka löneökningar som är möjliga. Denna gräns kan inte överskridas utan allvarliga följder för hela samhällsekonomin. Detta är vad som menas med att den konkurrensutsatta sektorn skall vara löneledande. Men frågan om denna sektors löneledande roll får inte göras till en enkel fråga om vilka datum olika avtal tecknas. Det avgörande är inte nödvändigtvis vilket område som råkar bli först färdigt. Det avgörande är att löneökningarna för alla grupper sammantaget håller sig inom det tillgängliga utrymmet. När avtalsförhandlingarna inför 1984 och 1985 inleddes fanns redan avtal för delar av arbetsmarknaden — främst för de privata tjänstemännen. Det är uppenbart att detta faktum påverkat diskussionerna om avtalsrörelsens uppläggning både på den privata sektorn i övrigt och på den statliga och den kommunala arbetsmarknaden. Förhandlingarna i årets avtalsrörelse har således inte varit normala. De har förts utan tidsmässig samordning. Det är naturligtvis orimligt att begära av parterna på det offentliga området att de skall uppskjuta sina förhandlingar till dess att alla avtal på t.ex. industriområdet är klara. Även om man skulle ha väntat till sist, så vore detta ändå bara att skjuta frågan framför sig, eftersom avtalsperiodernas längd varierar så kraftigt på övriga områden. ledande rollen i årets avtalsrörelse Den bedömning som nu kan göras av avtalsutfallet för stat och kommun tyder inte på att principen om den konkurrensutsatta sektorns löneledande roll har frångåtts. I den mån detta har skett beror det på utvecklingen på övriga områden och på den bristande samordning som rått.

Herr talman! Ärade kammarledamöter! Jag ber att få tacka för finansministerns svar. Jag noterar med tillfredsställelse att finansministern klart och tydligt slår fast att det är den konkurrensutsatta sektorn som skall vara löneledande. Jag kan också dela de synpunkter som finansministern i övrigt framför, t.ex. detta att det inte skall vara avgörande vilken sektor som råkar bli färdig först utan att det avgörande är frågan om löneökningarnas storlek, alltså om dessa kan anses ligga inom det tillgängliga utrymmet. Går man tillbaka och ser på några av de avtalsrörelser där den icke konkurrensutsatta sektorn gått före, t.ex. 1975, 1980 och 1984, finner man att detta haft en negativ inverkan. År 1975 gick den icke konkurrensutsatta sektorn före, vilket fick mycket allvarliga konsekvenser för svensk samhällsekonomi. Beträffande år 1980 är det visserligen fråga om klockslag, herr finansminister, men det var ändå den icke konkurrensutsatta sektorn som gick före, och det blev 0,5 96 skillnad mellan den icke konkurrensutsatta och den konkurrensutsatta sektorn. I årets avtalsrörelse gick den icke konkurrensutsatta sektorn före, och man överskred det tak som vi hade talat om, framför allt finansministern. Sedan visade det sig att detta ledde till att det blev ett högre belopp på den privata sidan. Det ligger väldigt mycket psykologi i detta, och det tror jag man måste ta hänsyn till — även om det också ligger en del i vad finansministern säger, att man inte kan sitta och vänta och uppskjuta förhandlingarna för länge. Får jag till sist säga, att om nu regeringen anser att det finns ett avsevärt löneutrymme, kan man ju säga: Varsågod, den konkurrensutsatta sektorn får gå före. Men om man inte anser det, då skulle faktiskt regering och riksdag — jag menar också riksdagen — säga ifrån: Det finns ingenting, alltså går vi före; det blir noll i år. Nu undrar jag hur finansministern ser på fortsättningen. Om det nu skulle bli så i en kommande avtalsrörelse, kan finansministern då tänka sig att gå före av det skälet att det inte finns något löneutrymme och säga att vi måste nöja oss med noll eller kanske några tiondelar?
Herr talman! Det är bra att Alf Wennerfors inte gör någon enorm sak av de olika tidpunkterna eller det förlopp som avtalsrörelsen hade. Jag tror att det var många skäl som gjorde att löneökningarna nu tenderar att klart gå över den nivå som såvitt jag förstår alla inblandade parter anser vara förenlig med Sveriges ekonomiska intressen och därmed med medborgarnas intressen. När det gäller framtiden vill jag för dagen begränsa mig till att bara säga att vi faktiskt har överlämnat diskussionen i en första omgång till arbetsmarknadens parter.

Herr talman! Jag tackar för de ytterligare synpunkter som finansministern kommer med. Jag skulle vilja göra ett tillägg och komma med ytterligare en fråga, som grundar sig på följande. Jag har den uppfattningen att avtalsrörelsen 1980 sköttes på ett icke tillfredsställande sätt av dåvarande regering, tillsammans med riksdagen. Det har vi många exempel på, och jag skall inte gå in i detalj på detta. På samma sätt kan jag dock också kritisera årets avtalsrörelse och det sätt på vilket regeringen har skött denna. Regeringen har alltså satt ett tak, 6 26. Sedan har man — framför allt Bo Holmberg — gjort uttalanden om att det är den konkurrensutsatta sektorn som skall vara löneledande. Och ändå låter man den offentliga sektorn gå före och sluta avtal, vilket sedan påverkar de kommande avtalsrörelserna. Detta kan visas genom uttalanden från både Stig Malm och Verkstadsföreningens chef Åke Nordlander, och även många andra. Jag vill fråga: Borde vi ändå inte ta lärdom av detta och se till att det verkligen blir en förändring? Är det bra att avtalen löper ut vid de tidpunkter som de gör f. n.? Borde det inte vara så att de löpte ut under sommaren eller i slutet av våren, t.ex. den 1 juli? Om man i stället kunde inleda avtalsrörelsen i januari, februari eller mars, skulle man veta vad som står i budgetpropositionen och i finansplanen, och man har dessutom fått veta litet mera om hur det går för de stora företagen, eftersom en hel del av boksluten är klara. På det sättet skulle det bli lättare att göra bedömningar.
Herr talman! På Alf Wennerfors fråga vill jag svara att det väsentligaste målet när det gäller avtalstiderna är att dessa samordnas, så att avtalen går ut vid samma tidpunkt. Vi har nu hamnat i den situationen att avtalsperioderna varierar från de avtal som går ut om några veckor till dem som går ut våren 1986. Det första målet är alltså att samordna avtalsperioderna. Frågan om en annan förläggning under kalenderåret av en gemensam avtalsperiod kan vi bedöma senare. Det är, herr talman, inte sant att det var det offentliga avtalet som avgjorde verkstadsavtalet. Vi vet att verkstadsavtalet var klart redan innan det offentliga avtalet slöts. Långt mer avgörande för verkstadsavtalets nivå var det avtal som de privata tjänstemännen hade och som slöts redan 1983. ledande rollen i årets avtalsrörelse ledande rollen i årets avtalsrörelse
Herr talman! På den sista punkten vill jag hävda den motsatta ståndpunkten. Jag vet att finansministern menar att det var på det sätt som han här redogjorde för, men jag hävdar att det icke var det. Det var den offentliga sektorn som på ett mycket olyckligt sätt blev löneledande och gjorde att avtalen kom att ligga för högt. Det har vi flera uttalanden om.
Herr talman! Det är kanske litet fånigt att hålla på och gräla om detta. Jag vill bara säga att vi kunde följa förhandlingarna mycket nära. Den för löntagarsidan ansvarige ledaren för förhandlingarna, ordföranden i Metallindustriarbetareförbundet Leif Blomberg, har gett klart uttryck åt att den offentliga sektorns avtal icke var avgörande för utfallet inom hans avtalsområde. Det åberopades icke från Leif Blombergs sida i förhandlingarna. Vad sedan Verkstadsföreningens ordförande väljer att säga är hans sak. Jag tillmäter Leif Blombergs uttalande större vikt.
Herr talman! Jag tycker att det uttalande som Stig Malm den 23 mars 1984 gjorde i Aftonbladet bör komma till protokollet: ”Metalls avtal är bara en logisk följd av de statliga avtalen. Om statsministern tycker att metallarbetarna fått för stora lönelyft så har han själv påverkat detta genom sin roll som statlig arbetsgivare.”
Herr talman! Då vill jag att det i protokollet också skall ingå att det icke var Stig Malm som förde förhandlingarna för Metallindustriarbetareförbundet. Det var Leif Blomberg.
Herr talman! Stig Malm har väl ändå, finansministern, ett ganska stort inflytande inom LO.
Herr talman! Jag tycker att Alf Wennerfors skall fråga Leif Blomberg vilket inflytande som Stig Malm hade över Metallindustriarbetareförbundets förhandlingar och de motiv och argument som Leif Blomberg framförde. Då får han nog ett ganska rakt besked. Leif Blomberg brukar ge sådana.

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat mig om jag, mot bakgrund av ett socialdemokratiskt uttalande i riksdagen den 5 april, avser föreslå en skärpning av omsättningsskatten på aktier. Det finns f.n. inga sådana planer. Svaret på frågan är alltså nej.

Herr talman! Jag skall be att få tacka finansministern för svaret på min fråga. När omsättningsskatten på aktier genomdrevs i riksdagen i höstas skedde det efter stark och saklig kritik från den borgerliga oppositionens sida. Vi varnade bl.a. för att en stor del av de utländska aktieplacerarna skulle göra sina affärer genom utländska mäklare för att undgå skatten. Därigenom skulle dels omsättningen minska, dels både valutaintäkter och courtageinkomster gå förlustiga för svensk företagsamhet. Finansministern och jag hade för tre månader sedan en debatt här i kammaren om dessa frågor. Jag fick då svaret att det var för tidigt att yttra sig om hur utvecklingen skulle gestalta sig. I dag vet vi litet mer. Utrikeshandeln med svenska aktier har halverats under årets första kvartal, enligt riksbankens statistik. Utlandshandeln med aktier gav då ett underskott på 630 milj.kr. mot ett överskott på 1,1 miljarder under motsvarande kvartal förra året. Självfallet beror detta inte enbart på omsättningsskatten på aktier, men det förefaller likväl uppenbart att finansministern observerat omständigheterna, med tanke på det tal som finansministern höll för några veckor sedan till utländska aktieplacerare. Det talet är annars mest känt för att det var då Kjell-Olof Feldt myntade utrycket ”lunatics”, dårar, om dem som hade skött förhandlingarna om de nya lönerna. Enligt tidningsreferaten var finansministern också inne på omsättningsskatten på aktier och yttrade då, enligt referaten: ”Jag arbetar inte aktivt med frågan, men jag får ständiga påstötningar. Det står redan nu klart att omsättningsskatten på aktier ger betydligt mindre intäkter till staten än vad vi ursprungligen räknat med. Vi skall se över frågan.” Vad angår skatteintäkterna har finansdepartementet nu beräknat dessa till högst 250-300 milj.kr. mot i höstas 750 miljoner. Detta finansministerns tal inför de utländska placerarna skulle i sig motivera min fråga om omsättningsskattens vidare öden, men det egentliga skälet till min fråga var ett uttalande i riksdagen den 5 april av skatteutskottets ordförande: ”Sedan ställde Kjell Johansson en fråga till mig om omsättningsskatten på aktier. Han ifrågasatte om det var rimligt att den som nu är med och sparar i aktiefondssparandet skall drabbas av omsättningsskatt på handeln med aktier. Jag kan inte finna att det på något sätt skulle vara orimligt att låta köpare och säljare vardera bidra med 0,5 20 i skatt. Det är i stället en utomordentligt försiktig start. ——— Vi måste ju börja någonstans. Det är som sagt riktigt att börja försiktigt. Om det längre fram visar sig möjligt att skärpa skatten, kanske så sker.” Jag har tre naturliga följdfrågor: 1. Vad menar finansministern med ”f.n.”? Är det under innevarande riksmöte eller under en längre tid? 2. Är det lämpligt att en framstående representant för socialdemokratin hotar med en skattehöjning? 3. Skall man tolka finansministerns uttalande inför de utländska aktieplacerarna så, att finansministern funderar på att rätta till de missförhållanden som gäller utrikeshandeln med svenska aktier?

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat om jag, mot bakgrund av regeringens inflationsmål för innevarande och nästa år, avser att föreslå en lägre uttagsprocent för preliminär B-skatt än nuvarande 120 96 av nästföregående års slutliga skatt. Regeln om debitering av preliminär B-skatt med 120 90 av den slutliga skatten föregående år infördes 1983 för att bättre överensstämmelse skulle uppnås mellan B-skattebetalarnas preliminära och slutliga skatter. Undersökningar hade nämligen visat att en debitering, som bara motsvarade den slutliga skatten, i mycket stor utsträckning ledde till kvarskatter eller kompenserades genom fyllnadsinbetalningar under april året efter inkomståret. Denna underdebitering av den preliminära B-skatten hade år efter år visat sig motsvara 20-30 96 av B-skattebetalarnas slutliga skatt. Det är ännu för tidigt att avgöra hur denna uppräkning har verkat i praktiken. Statistiska uppgifter om B-skattebetalarnas fyllnadsinbetalningar och kvarskatter för år 1983 kommer först i höst. Enligt vad jag erfarit finns det dock hittills inte något som tyder på att en uppräkning till 120 96 generellt sett är för hög. Riksskatteverket följer nu utvecklingen, och jag kommer att senare i år få en närmare redovisning av utfallet av reformen. Först då kan jag bedöma i vilken mån det finns skäl att föreslå en ändring av uttagsprocenten.

Herr talman! Låt mig först beklaga att finansministern inte ansåg sig vilja besvara de tre naturliga följdfrågor jag nyss ställde. På det viset förrycks hela detta frågeinstitut. Jag hoppas att en eventuell följdfråga till vad jag nu har att säga inte kommer att bli retorisk. Jag skall be att få tacka finansministern också för svaret på denna fråga. Uppriktigt sagt hade jag inte väntat mig att finansministern skulle tillmötesgå de drygt 500 000 personer som har B-skatt, varav merparten torde vara — Nr 140 egenföretagare, hur motiverat detta än skulle ha varit. Torsdagen den Den nya lagen, som trädde i kraft den 1 januari 1983, innebär att 10 maj 1984 inkomstökningen enligt finansplanen 2,3 96 i förhållande till 1982. För de enskilda företagarna väntas den sammanlagda inkomsten under 1983 och 1984 följaktligen öka med ca 7 20 i löpande priser samtidigt som det preliminära skatteuttaget ökar med 20 90. Nästa års preliminärskatt, som alltså blir 120 90 av den slutliga skatt som erläggs för 1983 års inkomster, skall ses mot bakgrund av regeringens inflationsmål om 3 26 för 1985 och en realinkomstökning för dem som har B-skatt som knappast kan väntas bli särskilt lysande. Ur statsfinansiell synpunkt är det naturligtvis positivt med ett överuttag som leder till många sköna räntemiljoner, men det leder samtidigt till negativa effekter i motsvarande grad för dem det drabbar — huvudsakligen landets näringsidkare. En naturlig följdfråga blir då: Om det visar sig att beräkningen om en inkomstökning på 4,7 20 för 1984 slår in, är finansministern då beredd att ändra den diskrepans i löpande priser som i så fall uppstår mellan den 20-procentiga ökningen av skatteuttaget och inkomstökningen med 7 96?
Herr talman! Låt mig först bara göra den reflexionen att det i frågeinstitutet faktiskt också ingår rättighet att avgöra om de frågor som ställs är värda att besvara. Beträffande den aktuella frågan om B-skattebetalningarna vill jag säga att jag tror att det är helt omöjligt att utifrån nationalräkenskaperna göra någon bedömning av hur den taxerade inkomsten kommer att utvecklas 1984 i förhållande till 1983. Vi har lång erfarenhet av att det förhåller sig så, alldeles oberoende av inflationstakt och inkomstutveckling. Vi har haft många år där nationalräkenskaperna visat precis den låga ökningstakt av företagarinkomster som Knut Wachtmeister pekar på, men där den slutligt taxerade inkomsten för B-skattebetalare — som delvis också är någonting annat — visar en 20-procentig stegring. Jag tror därför att vi skall avvakta taxeringsstatistiken. Det är den som kommer att ge oss upplysningar om huruvida detta var en procentsiffra som var för hög eller för låg. Visar den sig vara för hög inför 1985, är jag naturligtvis beredd att föreslå riksdagen en justering av den. Vi vill inte ta ut mer skatt än vad skattebetalarna slutligen skall betala — jag har ingen avsikt att försöka tjäna pengar åt statsverket på detta — men det motsatta förhållandet har rått alltför länge, och det är detta vi nu vill korrigera i rätt riktning. Det är alltså måtta även på min gnidighet, herr talman. Jag vill inte skinna skattebetalarna mer än vad som är nödvändigt.

Herr talman! Först vill jag säga att jag är tacksam för att finansministern uppenbarligen tyckte att följdfrågan till min andra fråga var värd att besvara. Jag tycker också att det var positivt att finansministern här i riksdagen uttalade att han inte avsåg att skinna skattebetalarna mer än han redan gjort. Jag vill gärna hålla med om att det är tillräckligt som det är. Man kan se en ljusning i det förhållandet att finansministern kommer att ta hänsyn till hur inkomstutvecklingen blir för B-skattebetalarna. Om den blir så låg som man väntar sig i finansplanen, tar jag finansministerns ord som ett löfte om att det kommer att ske en förändring. Jag beklagar att finansministern inte tycker det är värt att svara på en fråga som gäller omsättningsskatten på aktier. Här säger dock en framstående företrädare för det socialdemokratiska partiet.
Jag vill påminna om att debatten nu avser en annan fråga. Herrarna har redan i var sin replik berört den föregående frågan, och debatten måste därmed begränsas till den nu aktuella frågan.
Herr talman! Då beklagar jag att jag inte får fortsätta den intressanta diskussionen.

Herr talman! Per Unckel har frågat mig om jag avser att verka för att riksdagen inom en nära framtid får ta ställning till förslag om ett förändrat betygssystem i gymnasieskolan och i så fall när. Per Unckels utgångspunkt är att det nuvarande relativa betygssystemet bör ersättas med ett kursrelaterat betygssystem, och han har också frågat mig om jag kan ange några skäl för att det nuvarande betygssystemet bibehålls. Jag har vid upprepade tillfällen framhållit att jag är medveten om de brister som det nuvarande relativa betygssystemet är behäftat med. Senast har jag gjort det i propositionen 1983/84:116 om gymnasieskola i utveckling, när jag redovisade mina överväganden i fråga om gymnasieutredningens förslag om en kursindelning av gymnasieskolans ämnen i grundoch tilläggskurser samt ett kursrelaterat betygssystem. I propositionen har jag aviserat ett uppdrag till skolöverstyrelsen att komma med förslag till hur en kursindelning skulle kunna se ut i några av gymnasieskolans mest omfattande ämnen. Införandet av ett nytt betygssystem kräver omfattande arbetsinsatser, både i beredningsstadiet och i samband med genomförandet. Ett kursrelate — Nr 140 rat betygssystem kräver t.ex. att man i ett genomgripande kursplanearbete Torsdagen den preciserar innehållet i varje kurs samt att kunskapskraven inom varje sådan 10 maj 1984 kurs klart framgår för de olika betygsnivåerna. Innan ett så omfattande arbete startar är det enligt min mening viktigt att ha klarhet om de Om betygssystemet studieorganisatoriska förutsättningarna. Trots Ar jag Alltså instämmer i inom gymnasiekritiken av det nuvarande betygssystemet anser jag att vi av praktiska skäl §kolan måste avvakta de ställningstaganden till ett nytt kurssystem, som det nämnda uppdraget till SÖ kan föranleda, innan arbetet på att förändra betygssystemet kan sättas i gång. Som framgår av propositionen avser jag att återkomma till frågan om betygssystemet i gymnasieskolan så snart klarhet vunnits i fråga om kurssystem.

Herr talman! Betygsoch antagningsfrågorna är den socialdemokratiska skolpolitikens värsta bottennapp. Man är på kant med eleverna. Man är på kant med föräldrarna. Man är på kant med lärarna. Och man är på kant med sunda förnuftet. Vi har för få betygstillfällen, och vi har ett felaktigt betygssystem. Resultatet har blivit att taktik och orättvisor har satts i det personliga kunskapsinhämtandets ställe. Så här är det, utbildningsministern, det vet alla utom möjligen regeringen. Till alla dem som sett ljuset över de bekymmer som nu tornar upp sig i ett tokigt betygsoch antagningssystems spår har utbildningsministern normalt mycket litet att säga. Det är många runt om i Sveriges land som tvivlar på att ljuset någonsin kommer att i denna fråga nå in till utbildningsdepartementet över huvud taget. Det svar som utbildningsministern nu ger i fråga om de relativa betygen förstärker intrycket av att man alltjämt lär mycket långsamt, om ens över huvud taget. Efter det att utbildningsministern har svarat återstår därför praktiskt taget lika många frågor att diskutera som före detta svar, bl.a. följande: Är utbildningsministern beredd att ändra på ett i grunden orimligt relativt betygssystem? Att instämma i att det är bekymmersamt, att instämma i kritiken från alla runt om i landet som vet hur det förhåller sig är litet för enkelt. Parallellen till diskussionen om höstterminsintagningen i gymnasieskolan tränger sig osökt på. I det fallet instämmer regeringen också i kritiken och erkänner att det är bekymmersamt ute i skolorna, men man lämnar inga besked om huruvida man är beredd att genomföra de förändringar som lärare, elever och skolledare i dag kräver. Därför, Lena Hjelm-Wallén: Finns det några argument för att bibehålla ett relativt betygssystem som är uppbyggt på principen att inte jämföra elevernas kunskaper med vad skolan faktiskt kräver att eleverna skall kunna utan att i stället jämföra elevernas kunskaper med andra elevers kunskaper? Finns det något skäl för att bibehålla ett system som är uppbyggt på denna princip och som bevisligen skapar otrivsel i skolan samt leder till en alldeles onödig konkurrens kamrater emellan? 121 Varför inte säga som man borde säga, nämligen att vad skolans betygssystem skall åstadkomma är att mäta vad eleverna kan i förhållande till de krav som skolan faktiskt ställer? Jag frågade, herr talman, för att få en redovisning av vilka argument Lena Hjelm-Wallén ansåg sig kunna anföra till stöd för ett fortsatt bibehållande av det relativa betygssystemet. Jag skulle vara mycket tacksam om utbildningsministern ville besvära sig med att besvara frågan.
Herr talman! Egentligen måste man vara både döv och blind om man inte insett, och förstått, att vi socialdemokrater är mycket kritiska mot det nuvarande betygssystemet. Inte på något sätt tänker vi verka för att detta bibehålls. Däremot måste vi ha en vettig hanteringsordning när det gäller arbetet med att få till stånd en ändring av nuvarande förhållanden. Det är det som jag beskrivit i frågesvaret. Tyvärr är det olämpligt att genast starta med arbetet på en ändring av just betygssystemet, eftersom allt sådant arbete måste utföras utifrån de studieorganisatoriska förutsättningar som föreligger med tanke på nuvarande lärooch kursplanesystem. Läroplanerna och kursplanerna är just nu föremål för en omstöpning, i och med det förslag som jag lagt fram i gymnasiepropositionen och det uppdrag som SÖ fått när det gäller arbetet med dessa frågor. Jag har alltså givit besked om att vi skall skynda på arbetet med lärooch kursplanerna för att vi, så snart man är klar med detta, skall kunna komma i gång med arbetet i betygsfrågan.

Herr talman! Jag vill understryka att även jag självfallet inser att en ändring av betygssystemet tar tid, att det arbetet är en komplicerad process och att man samtidigt måste titta på kursplanerna. Självfallet förhåller det sig i detta avseende på det sätt som utbildningsministern säger. Vidare sade utbildningsministern — jag hoppas att jag citerar henne rätt — och det är det intressantaste hittills i diskussionen: Inte på något sätt har socialdemokratin för avsikt att verka för att det nuvarande systemet bibehålls. Om jag uppfattat utbildningsministern riktigt, måste jag tolka hennes uttalande så — jag vill att utbildningsministern bekräftar detta — att Lena Hjelm-Wallén i dag utfäster sig att så snart det nödvändiga studieorganisatoriska arbetet slutförts, avskaffa det relativa betygssystemet. Förhåller det sig på det sättet, har Sveriges elever i dag vunnit en betydande seger. Men det är nog säkrast, herr talman, att utbildningsministern själv får bekräfta att min tolkning är riktig.
Herr talman! Någon sådan seger har man i alla fall inte vunnit i dag. Om Per Unckel läser t.ex. gymnasieutredningens betänkande, skall han finna att alla partier som var representerade där — jag satt själv med som ledamot — uttalade sig mot det relativa betygssystemet och för ett annat betygssystem. Dock måste man avvakta det kurssystem som så småningom kommer att arbetas fram.
Herr talman! Jag har förvisso noga studerat gymnasieutredningens betänkande i detta avseende. Det var just mot den bakgrunden som jag framställde min fråga. Alla som ingick i gymnasieutredningen var nämligen, och det framhåller utbildningsministern, ense om att det relativa betygssystemet var en olycka. Men denna konklusion följs inte upp i regeringens gymnasieproposition. Där talar man bara om ett studieorganisatoriskt arbete. Man gör inte något klart uttalande om att detta skall leda fram till att det relativa betygssystemet äntligen skulle avskaffas. Utbildningsministern säger i dag att det relativa betygssystemet, som ett resultat av den pågående utredningens arbete, kommer att avskaffas. Det, herr talman, är ett betydelsefullt klarläggande som landets elever, lärare och skolledare har anledning att hälsa med betydande tillfredsställelse.

Herr talman! Ingela Andersson har frågat mig om syftet med beslutet om den nya högskoleorganisationen verkligen var att skapa möjligheter för återupprättande av vad Ingela Andersson kallar storfinansens handelshögskolor. Riksdagen fattade i december 1983 beslut i vissa högskoleorganisatoriska frågor efter förslag i proposition 1983/84:52. Ställningstagandena innebär att högskolestyrelserna från den 1 juli 1984 får ökade befogenheter att besluta om den interna organisationen vid resp. högskoleenhet. Avsikten är att skapa flexibilitet och större möjligheter till anpassning till skiftande lokala förhållanden. Beslutet innebär bl.a. att högskolestyrelsen får inrätta en utbildningsoch forskningsnämnd för ett visst område för att fullgöra de uppgifter som nu ankommer på linjenämnd och fakultetseller sektionsnämnd. Någon förändring av principerna för inflytandet för olika grupper och intressen i olika organ inom högskolan har inte beslutats. Ten utbildningsoch forskningsnämnd skall normalt en fjärdedel av antalet ledamöter företräda yrkeslivet. Representationen för yrkeslivet i de organ som lokalt svarar för planeringen av den grundläggande utbildningen kom till genom 1977 års högskolereform, för att främja ett fortlöpande samspel mellan högskolan och yrkeslivet. Högskolestyrelsen utser ledamöter i nämnden och förutsätts på samma sätt som hittills inhämta förslag från berörda myndigheter och arbetsgivaroch arbetstagarorganisationer. Jag finner det naturligt att en utbildningsoch forskningsnämnd på det ekonomiska området innehåller representation för näringslivet. Sådan representation skall naturligtvis inte dominera nämnden. Detta är inte heller möjligt med de gällande bestämmelserna.

Herr talman! Jag skall be att få tacka utbildningsministern för svaret. Syftet med propositionen var, som jag har förstått det, att möjliggöra en mer rationell och naturlig organisation på utförandenivån, t.ex. genom att inrätta utbildningsoch forskningsnämnder inom områden som kunde bedömas ha speciellt intresse av en samordnad ledning. Som exempel togs de tekniska utbildningarna. Det som har hänt vid den samhällsvetenskapliga fakulteten i Göteborg verkar inte alls ha skett för att uppfylla några av dessa syften. Den utbildningsoch forskningsnämnd som har bildats kommer t.ex. att innehålla bara företagsekonomi, rättsvetenskap och kulturgeografi, medan så viktiga ämnen för ekonomer som nationalekonomi och statistik lämnas utanför. Trots detta är syftet med nämnden att förbättra ekonomutbildningen. Lena Hjelm-Wallén säger att något ytterligare inflytande från näringslivet inte blir aktuellt i utbildningsoch forskningsnämnden för ekonomi i Göteborg. Nej, det är riktigt formellt sett, men i praktiken förhåller det sig inte alls så. Motivet till att inrätta utbildningsoch forskningsnämnden var att få bidrag från näringslivet till en ekonomihögskola som skall bli rer marknadsekonomiskt inriktad och avnämarstyrd än den tidigare ekonomutbildningen. Den externa finansieringen kommer till en början att uppgå till ca 8 milj.kr., och bidragen förväntas komma från Volvo, SE-banken och Götaverken. Beslutet om en ny organisation har tagits efter en mycket kort handläggningstid. Remisstiderna har varit mycket korta, och många av de berörda har krävt mer tid och ett bättre beslutsunderlag. Trots detta drevs beslutet igenom med minsta möjliga majoritet i högskolestyrelsen: nio röster mot nio, med rektors utslagsröst. Bland dem som röstade emot kan nämnas två socialdemokratiska ledamöter, LO, TCO, SACO/SR, studentkåren samt inte minst representanten från den samhällsvetenskapliga fakulteten. Anledningen till den väldiga brådskan var enligt förespråkarna att en helt privat affärshögskola skulle bildas i stället, om inte universitetet kunde bestämma sig tillräckligt snabbt. Det finns tydligen problem med ett näringsliv där man inte kan acceptera utbildning och forskning inom ekonomiområdet som inte enbart tar hänsyn till näringslivets behov av lojal och duktig arbetskraft utan också till en del försöker anlägga samhällsekonomiska aspekter. Göteborg kommer nu att få en delvis privatfinansierad handelshögskola. På 1960-talet var den uttalade målsättningen att integrera dessa storfinansens plantskolor i universitetens organisation. Det nya ideologiska klimatet möjliggör nu tydligen att en ökad styrning av undervisning och forskning från näringslivets sida hälsas med tillfredsställelse även av socialdemokratiska politiker.
Herr talman! Jag kan inte se att det är detta som det handlar om. F. ö. anser jag att när vi i riksdagen fattar beslut om att man skall ha mer att säga till om lokalt, måste vi också visa förtroende för dem som fattar besluten lokalt. Jag är övertygad om att högskolestyrelsen vid Göteborgs universitet har tillräcklig pondus och integritet för att se till att det inte kommer att ske något otillbörligt.
Herr talman! Riksdag och regering har ju faktiskt det övergripande ansvaret för utbildning och forskning och måste naturligtvis ta ansvar för följderna av olika beslut. I Göteborg hade det här förmodligen aldrig hänt om inte riksdagen hade fattat beslutet om högskoleorganisatoriska frågor i höstas. Beslutet i sig är inte dåligt. Men om det här blir konsekvensen, så måste man reagera. Även förespråkarna för en ekonomihögskola är övertygade om att beslutet kommer att innebära en hårdare styrning av utbildningen. Enligt min mening kommer utbildningen att försämras, bli snävare och enbart ha en marknadsekonomisk inriktning. Det kommer att bli en bristande helhetssyn och mindre av samhällsekonomisk relevans. Företagen har kritiserat den nuvarande ekonomutbildningen, men de har inte kunnat komma med någon konkret kritik. Volvo var ju redan på inledningsstadiet inkopplat genom en representant i arbetsgruppen för en ekonomihögskola, Pehr Gyllenhammar. För den arbetsgruppen kom det här beslutet mycket lämpligt. Det verkar också uppenbart att socialdemokraterna redan då var väl medvetna om planerna på en ekonomihögskola, eftersom Sören Mannheimer från Göteborgs kommun var med i samma arbetsgrupp som Gyllenhammar.
Herr talman! Det vore kanske lämpligt att avvakta konsekvenserna av det beslut som fattades i Göteborg, innan man uttalar sig så säkert vilka resultaten blir.
Herr talman! Jag vill betona att det här förslaget i stället borde ha avvaktats nere i Göteborg. Det var som sagt med mycket knapp majoritet som förslaget trumfades igenom. Det har kommit mycket kritik från dem som varit berörda. Som jag ser det är det mer eller mindre för sent. Företagen har bestämt sig för att de skall sponsra den här skolan, och det är mycket svårt att dra tillbaka beslutet på det här stadiet.
Herr talman! Företagen har bestämt sig för att sponsra, säger Ingela Andersson. Ja, men det är ju nästa steg som är intressant, nämligen vad högskolan är beredd att ta emot och de villkor som kommer att gälla. Om detta vet vi än så länge ingenting.
Herr talman! Jo, det går att läsa i olika tidningar om detta. De nya förespråkarna från universitetets sida — rektor och olika representanter för de institutioner som är berörda — har ju redan planlagt hur det här skall gå till. Man kommer att ha denna stiftelse, som i dag förvaltas hos Västsvenska handelskammaren, med de pengar som fanns när man lade ner handelshögskolan i Göteborg. Sedan kommer man alltså att ta in pengar från Volvo, Götaverken osv. Det finns alltså långt framskridna planer. Detta med ekonomihögskolan var ju det som föregick beslutet. Det fanns mycket långtgående planer innan beslutet om högskolan togs. Jag vill också påminna om att de hot som framfördes från näringslivet om att bilda en privat affärsskola i Göteborg var en av anledningarna till den här utvecklingen.
Herr talman! Linnea Hörlén har frågat mig vad jag ämnar göra för att förmå fler ungdomar att söka till den treåriga naturvetenskapliga linjen . Linnéa Hörlén talar om en alarmerande minskning av antalet förstahandssökande till N-linjen. När hänsyn tas till den kraftiga minskningen av antalet 16-åringar har dock antalet förstahandssökande till N-linjen minskat med bara någon procent mellan läsåren 1983 85. Däremot låg minskningen inför innevarande läsår på uppemot 10 96. En påtaglig uppbromsning av minskningen av antalet sökande till N-linjen har alltså skett. Jag anser att det är väsentligt att elevintresset för N-linjen upprätthålls. Flera åtgärder har också vidtagits för att göra N-linjen mer flexibel och därmed mer attraktiv. Jag syftar då på att alternativämnen som datakunskap och miljövårdsteknik blivit reguljära inslag. Regeringen har vidare i budgetpropositionen föreslagit att alternativämnen skall kunna väljas på N-linjen också på mindre orter. Med alternativämnen har N-linjen dels fått en något minskad ämnessplittring, dels fått litet mer av den samhällsoch arbetslivsanknytning som finns på t.ex. den fyraåriga tekniska linjen . N och T-linjerna överensstämmer med varandra till ca 80 96. Det är värt att lägga märke till att antalet elever på de båda linjerna sammantagna har ökat med 3 000 eller med 17 90 över de senaste fem åren. En minskning för N-linjen har alltså mer än väl kompenserats av en ökning för T-linjen. Jag kommer att uppmärksamt följa den fortsatta utvecklingen av såväl NT sektorn i dess helhet som de olika linjerna inom den. Jag vill i det sammanhanget nämna att det just i dag på utbildningsdepartementet hålls en överläggning med bl.a. representanter för skolöverstyrelsen och skolledare. Temat är N-linjens situation och vilka åtgärder som kan behövas för att säkerställa en god rekrytering till naturvetenskapliga studier i gymnasieskolan.

Herr talman! Jag menar att vi skall vara öppna för olika förslag. Jag tycker att man mycket väl kan diskutera flera av de förslag som Linnea Hörlén nämnde här. Det är bl.a. därför vi har en träff i dag med experter på N-linjens särskilda problem. Vid denna träff bör synpunkter på vad som kan göras ytterligare komma fram. Jag hoppas alltså att vi skall sovra fram ytterligare förslag för att kunna åstadkomma en förbättring.

Herr talman! Jag tror inte att det Linnea Hörlén nu nämnde är några direkt nya uppslag. Det pågår en ganska omfattande forskningsoch utvecklingsverksamhet på det här området ute i skolorna. Det är många som månar om att försöka hitta lösningar på det här problemet. Betygsfrågorna, viktning, kursrelaterade betygssystem osv. har vi till viss del talat om tidigare här i dag.

Herr talman! Olle Aulin har frågat mig på vilket sätt jag aktivt avser att verka för att forskning, vidareutbildning och internationellt samarbete kan ske vid tandläkarhögskolan i Malmö. I det betänkande där utbildningsutskottet lade fram sitt förslag om att avveckla tandläkarutbildningen i Malmö gjorde utskottet ett antal uttalanden om inriktningen av ett fortsatt planeringsarbete i bl.a. de avseenden Olle Aulin berör. Regeringen kommer inom kort att uppdra åt universitetsoch högskoleämbetet att, med beaktande av vad utbildningsutskottet anfört, redovisa dels en plan för avvecklingen av utbildningen på tandläkarlinjen i Malmö, dels ett underlag för ställningstaganden till hur berörda forskningsresurser skall inordnas i den samlade forskningsorganisationen. Jag utgår från att det blir anledning att återkomma till dessa frågor i första hand i nästa års budgetpropostion.

Herr talman! Jag tackar först utbildningsministern för svaret på min fråga. Det innehöll egentligen ingenting nytt. Anledningen till frågan är det beslut som riksdagen fattade för ungefär en månad sedan, att successivt lägga ned grundutbildningen vid tandläkarhögskolan i Malmö men låta viss annan verksamhet vid skolan fortgå. Utbildningsministern gjorde i den proposition som låg till grund för riksdagsbeslutet ett uttalande, som utskottet anslöt sig till. Utbildningsministern sade att garantier måste skapas för att forskningsverksamhet som i dag är livaktig kan fortleva, om än i ändrad miljö. Vad menar utbildningsministern med det uttalandet? Inga tvivel kan råda om att forskningen vid tandläkarhögskolan i Malmö är livaktig. Det är omvittnat från många håll. Nu gäller det emellertid att gå från ord till handling, just för att den livaktiga forskningen skall kunna leva vidare. forskningsanslag att tilldelas odontologiska fakulteten i Malmö? Georg Andersson, den socialdemokratiske ordföranden i utbildningsutskottet, antydde i kammardebatten att det gällde att spara 12 milj.kr. på forskningsanslaget. Hur skall med sådana besparingar fortsatt forskning finansieras? I utbildningsutskottets betänkande uttalas att möjligheterna till specialistutbildning och vidareutbildning av tandläkare samt uppdragsutbildning för andra länders räkning borde prövas. Jag vill då fråga: Är det möjligt att en fristående stiftelse, med olika intressenter, kan ta över delar av den omnämnda verksamheten? Vilket stöd är statsrådet beredd att ge en sådan stiftelse? Kan t.ex. lokaler och utrustning ställas till förfogande för den? I Malmö finns, som statsrådet är väl medveten om, ett FN:s sjöfartsuniversitet. Är det möjligt att på sikt bygga upp något liknande i Malmö på det odontologiska området? Vår utlandsrepresentation bör kunna undersöka förutsättningarna för sådana initiativ. Länsstyrelsen i Malmöhus län, landstinget, Malmö kommun och Lunds universitet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att föreslå olika åtgärder för tandläkarhögskolans fortlevnad. Vilken kontakt har statsrådet haft för att hålla sig å jour med denna verksamhet?
Herr talman! Jag vill erinra om att det är bara en knapp månad sedan riksdagen fattade sitt beslut. Vad vi i utbildningsdepartementet nu gör är att vi förbereder ett uppdrag till UHÄ att i kontakt med tandläkarhögskolan i Malmö och universitetet i Lund klara ut alla problem. Det är i dag för tidigt att yttra sig om dessa saker. Det visste också Olle Aulin, när han ställde sin fråga.
Herr talman! Vad innehåller det uppdraget? Det måste ha en inriktning. Det räcker inte med att bara säga att man lämnar ifrån sig bollen och sparkar den vidare. Det krävs också litet av aktiv verksamhet från utbildningsdepartementet, litet ”hoppfull håg och fantasi”. Något av gosselynne kan väl finnas även hos en kvinnlig utbildningsminister.
Herr talman! Den dag regeringen fattar beslut om detta uppdrag, kommer också Olle Aulin att få ta del av det. Till dess för vi samtal direkt med tandläkarhögskolan i Malmö, med universitetet i Lund och med UHÄ. Det är kontakter som vi redan har tagit. Vi har än så länge ett mycket gott samarbete när det gäller hur framtiden skall utformas. Resultatet av detta får Olle Aulin emellertid vänta på tills ett beslut faktiskt har fattats och uppdraget redovisats.
Herr talman! Jag ställde ett antal frågor om olika möjligheter. Jag vill nu fråga: Ser utbildningsministern positivt på de olika alternativen att bedriva en fortsatt verksamhet vid tandläkarhögskolan? Eller menar man, när man talar om utbildning i annan miljö, miljön i Stockholm, Umeå eller någon annanstans? Detta vill jag ha svar på genom mina frågor.
Herr talman! Såvitt jag kan begripa är alla de propåer som Olle Aulin nu tar upp med i utbildningsutskottets betänkande, varför de alltså kommer att undersökas.

Herr talman! Jag tycker mycket illa om att man säljer Sverige bit för bit till utländska medborgare. Det beror inte på att jag tycker illa om utlänningar utan därpå att jag anser att Sverige skall ägas av svenskar. Nog måste det vara fel att sälja svensk fast egendom till människor som bor och lever i ett annat land, i synnerhet som den bofasta befolkningen ofta nekas tillstånd att bygga, av samma länsstyrelse som tolkar bestämmelserna om utlänningars rätt att köpa egendom liberalt och låter oss avhända oss bit efter bit av Sverige. Visst är en ockupation som sker med utländska mark och kronor att föredra framför ockupation med vapen, men den är oönskad i varje fall av många av de människor som bor och lever i sådana områden. Nej, låt utländska medborgare hyra bostäder om de vill bo hos oss och tillbringa semestern här, och det är de alltid välkomna att göra. I mitt län, Göteborgs och Bohus, har man under fem år tillåtit 396 utlänningar att köpa fastigheter. Endast 18 har nekats tillstånd. I Bohuslän, där det råder stor efterfrågan på hus i skärgården och där man från länsstyrelsens sida är mycket restriktiv när det gäller att få bygga hus, är man inte särskilt restriktiv när det gäller utländska förvärv. Av betänkandet framgår att utskottet vid riksdagsbehandlingen hösten 1981 besökte Kronobergs län och inhämtade synpunkter, och man menade då som nu att en liberal tillståndsgivning var befogad. Eftersom länsstyrelsen i Kronobergs liksom i andra län är part i målet och beviljar tillstånden, kan man knappast begära att den skulle kritisera sitt eget handläggande. Om man ser på statistiken finner man att länsstyrelsen i Kronobergs län har beviljat 580 tillstånd, varav 561 beviljats utlänningar bosatta utomlands. Det framgår inte hur många som avslagits. Eller skall man tolka statistiken så att antalen ansökningar och tillstånd är lika? Även om jag inte delar utskottets uppfattning att nuvarande lag ger utrymme för erforderlig restriktivitet, konstaterar jag dock att utskottet framhåller att regeringen med uppmärksamhet följer frågorna om utländska förvärv av fastigheter här i landet. Även om detta är en form av positiv skrivning, är det inte tillräckligt enligt min mening, och jag yrkar därför bifall till min motion 1983/84:528.

Herr talman! Jag är glad över att Jens Eriksson ändå upplever utskottets skrivning som positiv. Vi har nämligen från lagutskottets sida, när vi prövade den här motionen, gjort den bedömningen att redan den nu gällande lagen ger möjlighet till den restriktivitet som kan vara erforderlig. Vi förutsätter dessutom — och det vill jag understryka — att såväl lekmannastyrelserna i länen som regeringen noggrannt följer den här frågan och om så erfordras vidtar åtgärder. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I moderatmotionen 1983/84:1536 föreslås att förbudet att uppta lån i eget bolag helt skall avskaffas i samband med arvsskifte. Förslaget syftar till — det gäller i första hand familjeföretag — att göra det möjligt att vid generationsskifte driva verksamheten vidare. Utskottsmajoriteten framhåller, nu liksom tidigare, att då sakliga skäl talar för att lån bör tillåtas ”dispens regelmässigt synes ha getts i de fall som åsyftades av motionärerna”. Därutöver hänvisas till att problemen vid generationsskiften i företag tagits upp av utredningen angående de små och medelstora företagens framtida situation, och så avstyrker man motionen. I moderatreservationen till utskottets hemställan hävdar vi reservanter att just förhållandet att dispenser regelmässigt ges vid generationsskiften klart visar att låneförbud i dessa fall inte behöver upprätthållas. Det innebär bara en onödig byråkratisk omgång. Dispensförfarandet är dessutom otillfredsställande från rättsäkerhetssynpunkt. Det är från många synpunkter angeläget att familjeföretagen kan leva vidare, exempelvis efter ett generationsskifte. Det är inte bara ett ägarintresse, utan ett intresse också för de anställda. Det gäller tryggheten i deras anställning. Det är också av betydelse för borgenärerna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Bland de motioner som behandlas i detta betänkande finns en från folkpartiet med nr 1082, i vilken vi begär förslag till särskild bolagsform för mindre och medelstora företag. Denna fråga har man, som utskottet också poängterar, övervägt vid flera tillfällen. Det hart.o.m. funnits färdiga förslag framme, som dock ansågs ha sådana brister att de inte borde förverkligas. Jag tror för min del att det var en riktig bedömning. Däremot delar jag inte utskottets uppfattning att det skulle vara för tidigt att göra ett nytt försök nu. Jag tror tvärtom att det är angeläget om man skall kunna anpassa lagar och bestämmelser till mindre företag, och detta har i sin tur stor betydelse inte minst för nyföretagandet. Utskottet motiverar sitt avslag bl.a. med en hänvisning till den s.k. förnyelsepropositionen. Jag har för min del svårt att inse att den skulle vara ett skäl mot en särskild bolagsform för mindre företag. Förslagen i den propositionen handlar mest om detaljstyrning från byråkrater och politiker och om nya arbetsgrupper inom kanslihuset. Det är åtgärder som inte precis brukar innebära förenklingar för småföretagen. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till motion 1082 av Jan-Erik Wikström m.fl. När det gäller punkterna om röstvärde på aktier och riktade emissioner får vi anledning att snart återkomma i samband med ett betänkande för näringsutskottet. Av det skälet går jag inte in på de frågorna nu. När det gäller lättnader i låneförbudet har vi för avsikt att stödja reservationen i betänkandet.
Herr talman! Den fråga som Per-Olof Strindberg berör i sitt anförande är inte ny. Riksdagen behandlade samma motionsyrkande för ett år sedan. Utskottet framhöll redan då att utskottet slår vakt om den grundläggande principen bakom låneförbudet, nämligen att bolagets eget kapital måste skyddas mot urholkning genom lån till olika intressenter i bolaget. Men jag vill samtidigt framhålla att möjligheten till dispens finns nu. Av utskottets betänkande framgår också att en utredning med namnet kreativ finansiering nu har avslutats. Utskottets majoritet anser det välbetänkt att avvakta remissyttrandena på denna utredning och ett förslag från regeringen, innan vi tar någon ny ställning i denna fråga. Allt detta visar att den fråga motionären aktualiserat inte på något sätt är avförd för all framtid, utan att vi avvaktar ytterligare material. Utskottets majoritet anser alltså att det inte nu finns anledning att göra ytterligare insatser. Det är motiveringen till att vi nu avslår detta motionsyrkande. Till Christer Eirefelt vill jag bara framhålla, att om vi granskar de olika företagsformer som vi har i vårt land, skall vi finna att vi är mycket väl tillgodosedda. De människor som vill starta ett nytt företag i dag har flera olika möjligheter att välja mellan.